Herr talman! Låt oss överlämna till den opartiska utredningen att fälla avgörandet i denna fråga, liksom att undersöka en del andra beskyllningar som högerpartiets ordförande måhända i valnattens hetta fällde om massmedias ställningstagande. Till bilden hör emellertid att den intervju det här gäller sändes under den sändningstid som folk lyssnar på minst. Det var endast en av vårt lands skickligaste radiokommentatorer, fru Gudrun Ryman i Dagens Nyheter, som kom menterade intervjun. Hon hade samma omdöme som jag sedan jag läst hela programmet, nämligen att fru Barbro Jansson knappast fick några tillfällen alls att yttra sig. Det var den intervjuande som mest yttrade sig och som till och med drog till med sådana uttryck som att »skall polisen då hämta barnen» inför det förslag om obligatorisk förskola som — det vill jag betona — folkpartiet här i riksdagen tidigare har motionerat om. Jag vill också erinra om att när jag intervjuades, intervjuades jag samtidigt av journalister från Dagens Nyheter och en av de tre folkpartistiska tidningar som finns i Göteborg — högern har med andra ord inte något organ i Göteborg. Det passade dock herr Brundin bättre att ta fram de kommentarer som jag gjorde till den intervju om fru Barbro Janssons synpunkter som återgavs i Handelstidningen. Hennes teser hade jag inte sett. Jag hade inte lyssnat på radioprogrammet. Det hade uppenbarligen inte heller Göteborgspressen, eftersom den sedan inbjöds till en speciell presshörning. Man får väl kalla det så, ty någon pressvisning var det ju inte. Jag tycker nog att man i detta fall snarare skulle ha trott högerns huvudorgan än en Göteborgstidning. Innan man i valrörelsen går ut med ett tal om att vi från kvinnoförbundet kräver att arvsrätten skall tas bort borde man dock såsom kammarkollega och kamrat erinra sig de många gånger som jag har stått här i denna talarstol och talat för arvsrätt åt utomäktenskapliga barn, alltså en breddning av arvsrätten i jämlikhetens intresse. Det är verkligen en del av avarterna i denna jämlikhetsdebatt som jag tycker att vi med denna remissdebatt bör skala bort. Den passar oss inte i en valrörelse, och den passar oss inte i den mycket allvarliga och engagerade debatt som vi för här i landet. Vi ligger kanske inte främst när det gäller jämlikhetsfrågorna, men vi ligger i var je fall främst när det gäller medvetandet om hur mycket som återstår att göra.

Herr talman! Något snabbare än förutsett lider denna höstremissdebatt i denna kammare mot sitt slut. Jag tror i alla fall att en viss koncentration är välkommen, och jag skall försöka beflita mig om det. Denna remissdebatt har bjudit på stort, och den har bjudit på smått, såsom helt nyss. Den har väl inte löst några problem, om någon hade väntat sig det. Den har väl inte heller bidragit till någon större klarhet om den framtida politiken vare sig från regeringens sida eller från oppositionspartiernas, vilket man möjligen hade kunnat vänta sig. Beträffande den förra delen tror jag till och med att de som jämför vad statsministern sade i andra kammaren med vad finansministern sade i denna kammare har gripits av en viss förvirring. Det var onekligen en betydande skillnad mellan herr Erlandders mera nebulosaartade utfärder rörande socialisering, konsumtionssamhälle och individens valfrihet och herr Strängs mer pragmatiska betonande av när möjlighet skulle föreligga till vidgade statliga nyetableringar. I varje fall fick vi dock efter en valframgång för de socialistiska partierna, herr talman, med 0,6 procent sedan föregående riksdagsval av herr Sträng det glädjande beskedet att det även i fortsättningen skulle bli fria val och fri diskussion i detta land, vilket vi sätter värde på. Jag skall med några få ord beröra utrikespolitiken. Det är kanske inte många som har tänkt på att bakom oss för närvarande ligger en fredsperiod, som är längre än någon sådan tidigare period under detta sekel. Mellan 1905 och 1914 förflöt 9 år. Mellan vapenstilleståndsdagen den elfte dagen i elfte månaden 1918 och 1939 förflöt 21 år. Mellan 1945 och 1968 är det 23 år. Det är en period som inte har varit fri från spänningar. Den har karakteriserats av kallt krig men inte av hett krig. Det har dock i varje fall i stort sett rått fred i Europa. Just nu är emellertid en skärpning alldeles påtaglig. Det började väl märkas redan i samband med de sovjetiska manövrerna vid Tjeckoslovakiens gräns i våras, även om det inte satte några större spår i den svenska försvarsdebatten i maj månad. Oron dämpades näppeligen av det beryktade Erlander-Kosyginska dokumentet från sommarens Stockholm, i vilket de båda statsmännen förklarade sig verka för avspänning, för fredlig samlevnad och för att hot och påtryckningar skulle undvikas. Inom parentes sagt: ännu så sent som i mitten av augusti visade regeringens båda excellenser en förbluffande optimism i fråga om den tjeckiska krisen. Det sades att några påtryckningar inte hade förekommit, utan att vad som skett var att två kommuniststater hade kunnat komma överens. Den 21 augusti fick vi ju ett annat besked. Det kan inte ha varit brist på informationer som föranledde våra excellenser att uttala sig på detta sätt. Det måste ha varit något annat. Låt oss kalla det barnatro i det här sammanhanget. Det är en ödets ironi, herr talman, att just denna brist på förutseende inte fick annat än en belöning som följd, den nämligen att — för att använda herr Strängs ord — drygt hundratusen röster från kommunistpartiet gick över till det socialdemokratiska partiet. Det är många saker som är minnesvärda bland augustihändelserna. Två vill jag särskilt nämna. Den ena är behandlingen av de tjeckiska politiska ledarna. Några dagar efter skåltal, omfamningar och kyssar i televisionen fördes de som fraktgods till Moskva. Den andra är den snabbhet och precision med vilken den sovjetiska ockupationsmaktens aggression iscensattes. Allmänpolitisk debatt Klockan elva på kvällen ville ett sovjetiskt plan enligt uppgift nödlanda på Prags flygfält. Det vägrades men landade ändå, och några timmar senare var hundratals stridsvagnar på tjeckiskt område. I vissa svenska tidningar har den uppgiften förekommit att hela aktionen var en följd av ett samförstånd mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. Det kanske bör noteras att den sovjetiske ambassadören besökte State Department i Washington någon timme innan flygplanen började landa, varför något samförstånd vid det samtalet i varje fall näppeligen torde ha kunnat förekomma. Denna uppseendeväckande åtgärd genomfördes av Sovjetunionen med stöd från vissa andra stater i Warszawapakten trots att resultatet givetvis måste ha förutsetts i Kreml, trots att man måste ha förstått vilken reaktion som skulle komma. Det har sagts att man hade kommit fram till en ny doktrin, den som herr Holmberg omnämnt tidigare i dag, doktrinen om att vad som sker inom den socialistiska familjen bestämmer Sovjetunionen över. Den utvecklades bl.a. av Gromyko i FN för några veckor sedan. Det är klart att denna doktrin måste skapa den största oro och har också gjort det — i Rumänien, Jugoslavien och Albanien — en oro som finns kvar och som tar sig många uttryck, bl.a. beväpning av civilbefolkningen i ett av dessa länder. Men är detta hela förklaringen har många oroligt frågat sig i Europa. Många har undrat om det inte finns vidare avsikter bakom, och den frågan kan givetvis inte besvaras i dag. Farhågorna i det avseendet har emellertid tydligt kommit till uttryck i många länder, neutrala och icke neutrala. Det har märkts i samband med inkallelser och vissa andra höjningar av beredskapen.

Enligt vad vi kunde läsa i dagens tidningar är avsikten att dessa krigsskepp skall stanna i Medelhavet. Detta betyder en förskjutning i den europeiska säkerheten, och även den mondiala säkerheten, av dimensioner som man funderar över och som ju redan har föranlett upprättande av ett speciellt NATO-kommando i Medelhavet, som ett litet gensvar. Det inträffade har föranlett oro i Italien och väl även orsakat en uppenbar svängning i den franska inställningen till NATO, i varje fall sådan den framkom vid president de Gaulles besök i Turkiet för någon tid sedan. Man skall nog inte heller tro att vi här i Norden är helt skyddade från aktivitet av detta slag. Vi är ju rätt vana vid fiskeflottor som kretsar kring våra marina enheter i det lilla »fredens hav» som vi ibland kallar Östersjön. Vi är rätt vana vid luftbevakningen och har även noterat hur östtyska radiosändare grävs ner både i Skåne och på Själland. Norge har för sin del haft anledning att uppmärksamma andra företeelser. Den norske försvarsministern lämnade i stortinget den 29 oktober en utförlig redogörelse för hur han såg på läget och vad som inträffat. Han fäste bl.a. uppmärksamheten vid de sovjetiska manövrer som ägt rum, då stora amfibiestyrkor stödda av jagare och försörjningsfartyg hade seglat från Östersjön längs hela norska kusten upp till Kolahalvön; han gav också många andra exempel, men jag skall inte fördjupa mig i dem. Allt detta vittnar emellertid om att vi inte på minsta sätt är oberörda av den delvis nya situationen i Europa. Det kanske också borde få oss att en smula överväga i vilka situationer en stat har möjlighet att upprätthålla sin neutralitet. Det är så mycket angelägnare att vi funderar litet på den saken som en, jag höll på att säga, hundraprocentig folkmening står bakom den svenska neutralitetspolitiken. Neutralitet förutsätter ju i själva verket en maktbalans; om inte sådan balans finnes är neutraliteten relativt värdelös.

Om USA lämnar Asien, sade han, betyder det slutet på vår självständighet. Detta är naturligt — en neutralitetspolitik förutsätter för att bli framgångsrik att det finns, i vårt fall, en europeisk och en mondial balans; så som stridsmedlen har utvecklats och så som de grymmaste av förstörelseredskap numera är lokaliserade praktiskt taget på två händer. Denna maktbalans är för vår del skapad av Warszawapakten å ena sidan och NATO å andra sidan. Ingenting skulle väl vara olyckligare för vår neutralitetspolitik än om den ena av dessa två balansfaktorer ändrade karaktär på något mera genomgripande sätt.

Låt mig så, herr talman, begagna mig av den frihet som medges under debatter av detta slag — och som kanske särskilt medges så här dags på dagen — och uppträda till försvar för en i svenskt samhälle mycket illa behandlad person, nämligen den s.k. knegaren. Med knegare menas som bekant en varelse som lugnt sköter sitt arbete på verkstadsgolvet eller kontorsgolvet, som går hem och tillsammans med sin familj tittar på TV och som över huvud taget inte ger upphov till några större problem i samhället. En gång i världen var det brukligt bland studenter som finansierade sin försörjning på studentväxlar att hånfullt nattetid tala om brackan. Med brackan menades egentligen samma sak. Det var personer som arbetade i all stillhet. I dag har vi en ny kategori studenter som inte behöver tänka så mycket på sin försörjning för dagen utan har studiebidrag. Vi möter nu samma situation, ehuru brackan har utbytts mot knegaren. De äldre studenterna som talade om brackan kom väl ofta så småningom i svårigheter när växlarna skulle lösas in, och jag är kanske rädd för att de som talar föraktfullt om knegaren också kan få bekymmer när i det nya penningvärdet deras lån skall återbetalas. Men vi borde tänka på att det är den förkättrade knegaren som möjliggör studielånen både åt svenska studerande och åt amerikanska desertörer och som över huvud taget möjliggör hela vår u-hjälp, vår socialpolitik och det mesta i detta samhälle. Detta, herr talman, bara sagt till protokollet. I övrigt skall jag hoppa över den inrikespolitiska delen av debatten. Möjligen skall jag säga ett ord till herr Arne Geijers tomma stol. Om jag fattade rätt nämnde han att graden av socialism var så liten i Sverige att det möjligen kunde kallas för det minst socialistiska landet i Europa eller det mest kapitalistiska; han lämnade öppet vilket det var — åtminstone uppfattade jag honom så i TV-referatet. Detta är väl en sanning med modifikation för ett par länder i Europa, men det kan ju ligga någonting i hans synpunkt. Jag tycker dock att han skulle ha nämnt — han kanske gjorde det fastän jag inte märkte det i det referat som jag hörde — att anledningen till att det har blivit en sådan vittgående socialisering och statsdrift i många av dessa länder ju är kriget. Det är förstörelsen, det andra världskriget och vad som följde i dess Allmänpolitisk debatt spår som nödvändiggjorde dessa förändringar i produktionen och i ägandeförhållandena. Nog tycker jag att som motivering för en socialisering i Sverige ett krig lyckligtvis inte gärna kan åberopas. Så skall jag göra en slutreflexion, herr talman. Vi har under några veckor haft tillfälle att följa den amerikanska valrörelsen. Vi har med hjälp av satelliten fått se nomineringarna växa fram, vi har fått vara med vid konventen, vi har fått vara med under valturnéerna, vi har sett valet, sammanräkningen och resultatet. I många fall har vi väl förvånats, i många fall har vi väl reagerat negativt, i andra fall har vi uppskattat friheten i opinionsbildning och tyckande, uppskattat öppenheten i den amerikanska dialogen, vilken vi naturligtvis måste värdesätta, vi som själva i vår ringa mån strävar efter en liknande Öppenhet. Emellertid har också denna amerikanska valkampanj utnyttjats för antiamerikanska känslor, och jag tror att vår egen lilla lördagsbouillabaisse Timmen var inne på någonting sådant för en tid sedan — det har sagts mig, och jag bara refererar det. Då slog det mig plötsligt: Hur vore det om vi skulle få en annan satellit en gång, en satellit som lät oss följa nomineringen av politiska ledare i Sovjetunionen, deras valkampanj, valet av politiska ledare i Sovjetunionen och deras maktövertagande efter en framgångsrikt genomförd valkampanj. Den satelliten, herr talman, får vi icke se i vår livstid.

Herr talman! I den näringspolitiska debatten har ju även inför årets val de mindre och medelstora företagen ägnats ett stort intresse. Debatten tillfördes också nytt material genom en rapport, som presenterades av två unga ekonomer kort före valet. Rapporten innehöll många intressanta data om de mindre och medelstora industriföretagens situation, data som är av stort värde när det gäller att bedöma vilka åtgärder som bör sättas in för att främja och stimulera denna sektor av näringslivet. Man har debatterat och i hög grad också kritiserat de slutsatser som drogs i rapporten, nämligen att dessa företag till alltför stor del har undermålig administration, dålig lönsamhet och svag ställning. Rapporten gav enligt min mening en alltför negativ generalisering av dessa företags situation. Den negativa bilden underströks av det sätt varpå rapporten presenterades i massmedia — TV, radio och vissa pressorgan. Det innebar tydligen ett mycket attraktivt nyhetsstoff att kunna ge en ofördelaktig bild av denna sektor i näringslivet. Man fick intrycket att svensk småindustri skulle befinna sig i en mycket svår situation, i en akut krissituation. Men så är inte fallet. Jag vet naturligtvis att företagarens tillvaro i dag är fylld av bekymmer och att många har det besvärligt. Men den katastrofteori som utredarna lanserat och som även kommit till uttryck i debatten efter denna rapport vill jag inte ansluta mig till. Visst är lönsamheten inom småindustrin i stor utsträckning otillfredsställande — det är inte obekant för dem som är verksamma i dessa företag eller i deras organisationer. Jag har vid flera tillfällen i denna kammare framhållit, att den alltför starka kostnadsutveckling vi haft inom svenskt näringsliv pressat ned lönsamheten i oroväckande grad och minskat möjligheterna att spara i företagen. Men detta är ju inte problem som bara de mindre och medelstora företagen brottas med. Av Verkstadsföreningens nyligen publicerade siffror framgår ju att även åtskilliga storföretag inom våra basindustrier kämpar med samma problem. Det är genomsnittligt en för dålig lönsamhet i dag hos näringslivet, och det ger anledning till farhågor för möjligheterna att realisera ett fortsatt framåtskridande. Också Industriförbundet har i det i dag publicerade höstuttalandet anslagit samma tongångar. Förbundet säger att de vikande industriinvesteringarna under de senaste åren är utomordentligt oroväckande. Investeringarna i dag blir ju avgörande för landets produktionsutveckling och vår förmåga att möta den internationella konkurrensen under 1970-talet. Förbundet framhåller också att orsaken till den alltför låga investeringstakten är att finna i den försämrade lönsamheten under 1960 talet och anger att avkastningen på investerat kapital efter avskrivning har sjunkit från 8 till 4 procent. Av en undersökning som Skandinaviska banken genomför varje år bekräftas att de börsnoterade företagens lönsamhet, nämligen nettovinsten i förhållande till eget kapital, stannat vid 4 procent under det senaste året. Om man använder samma beräkningsgrund för lönsamheten hos de mindre företagen, hävdar sig dessa företag och de medelstora företagen inom industrin bra vid en jämförelse med de större. Den minskade lönsamheten är således en svårighet som drabbar alla företag, såväl stora som små. Även herr Geijer har i dag i denna kammare framhållit att just investeringsområdet är ett svagt inslag i industrins utveckling i dag. Han betonade även i sitt anförande att lönsamheten på gjorda investeringar har varit lägre än tidigare. Det är ju också helt riktigt. Då är det även så att det mindre företaget med relativt goda expansionsmöjligheter har vid svag lönsamhet speciellt stora svårigheter att finansiera sina investeringar. Behovet av nyanskaffning både av byggnader och maskiner är större i förhållande till tillgängligt kapital hos detta företag än hos ett företag som uppnått en viss storlek och där utvecklingen och expansionen har ett relativt sett lugnare förlopp. Dessa företag känner kostnadsutvecklingen hårdare och är mera känsliga för en låg lönsamhet. Folkpartiet har framhållit att det är nödvändigt att kostnadsutvecklingen i vårt land bringas under kontroll, och det är glädjande att utvecklingen under 1968 därvidlag varit gynnsammare än tidigare. Och det slår igenom inte bara i en gynnsammare reallöneutveckling, som herr Geijer framhöll, utan naturligtvis även i ökad konkurrenskraft för näringslivet. Men vi anser från folkpartiets sida att regeringen utöver att hålla inflationen i schack även hade kunnat och kan vidtaga direkta åtgärder för att medverka till ökad lönsamhet och därmed också ökad benägenhet för industrin att satsa på utvecklingsarbete och investeringar. Hit hör den av folkpartiet rekommenderade reformen av skattesystemet, ett förslag som även innehåller ingredienser av investeringsstimulerande art för näringslivet. Jag vill bara nämna gynnsammare <avskrivningsregler för byggnader men också möjligheter till skattefria avsättningar till fonder för forskning och utvecklingsarbete. Vi har också sagt att en ny skattereform bör innebära en avveckling av konkurrenssnedvridande punktskatter och energibeskattningen. De mindre företagen, de som drivs som enskild firma, bör också ha samma möjligheter till avsättning till investeringsfond som företag i aktiebolagsform eller i form av ekonomiska föreningar har. Framför allt är detta angeläget för företag med små avskrivningsmöjligheter, alltså företag som på grund av att lagerhållningen och produktionsutrustningen är relativt ringa har små avskrivningsobjekt. Där är behovet av nya skattefria avsättningar eller fonderingar för att möjliggöra en vinstutjämning mellan goda och dåliga år angeläget. Det finns ju flera sådana branscher inom t.ex. servicesektorn. Möjligheter till sådan vinstutjämning finns bl.a. i vårt grannland Norge. En sak är väl alla som är verksamma inom näringslivet ense om, och det är att det finns ett starkt behov av in Allmänpolitisk debatt tensifierad fortbildningsoch rådgivningsverksamhet för dessa företagare. Den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen kräver en alltmera planmässig framtidsbedömning i företagen. Detta ställer också större anspråk på företagsledarens kunskaper i företagsekonomi, i företagsadministration och i marknadsföring. även här är behovet störst hos de förhållandevis snabbt expanderande mindre företagen, där företagsledaren i sig ofta förenar alla ledande funktioner. Han är produktionschef, han är ekonomichef, han är försäljningschef m.m. Han måste komplettera sina kunskaper för att kunna behålla överblicken över utvecklingen, för att kunna planera för framtiden och för att lära sig förstå var speciell expertis bör anställas eller konsulter anlitas. Det görs redan mycket på detta område. Svenska arbetsgivareföreningen har i sina institut arbetsledareutbildning. Arbetsgivareföreningen och Sveriges hantverksoch industriorganisation har i flera år gemensamt drivit en kursverksamhet med relativt stort deltagarantal. Jag tror att ett par tusen företagare och arbetsledare deltagit i dessa kurser. Statens institut för hantverk och industri är också verksamt på detta område. Men här finns det behov av en mera fullständig företagareutbildning som täcker alla de ämnesområden som en företagsledare bör kunna eller bör vara orienterad i. Det behövs en företagsledareutbildning som är anpassad för just denna kategori av företagare. Ett förslag till en sådan kursverksamhet har utarbetats av Sveriges hantverksoch industriorganisation. Den innebär en kombination av internatkurser och fritidskurser, som vill göra det möjligt för företagare och andra som gått den s.k. långa vägen och som inte haft möjlighet till teoretiska studier i ungdomen att komplettera sina kunskaper i ämnen som är väsentliga för företagets utveckling. Vi tror att statens institut för hantverk och industri kan spela en betydande roll i denna utbildning i samarbete med organisationerna. Vi hoppas att i dessa tider, då vuxenutbildningen möter så stora och berättigade sympatier från statsmakterna, också denna utbildning skall inkluderas i välviljan, även då det gäller att ge denna utbildning samma ekonomiska förutsättningar som vuxenutbildningen i övrigt. Det gäller också för företagare att hänga med i den tekniska utvecklingen, att snabbt kunna tillgodogöra sig de nyheter som teknisk forskning och försöksverksamhet frambringar. Det gäller att stimulera den idéverksamhet som i stor utsträckning finns inom de mindre företagen. I detta avseende hoppas jag att den i år inrättade styrelsen för forskning och utveckling skall bli av stor betydelse. Men det är enligt min uppfattning angeläget att det inom denna styrelse finns en institution som har till specialuppgift att ge företagare och enskilda uppfinnare anvisningar och råd om hur de på bästa sätt skall kunna omsätta uppslag och idéer i praktiken och att det också ges ett ekonomiskt stöd för en sådan verksamhet. Jag tror också att ett samarbete mellan statens institut för hantverk och industri och forskningsstyrelsen bör inledas och utvecklas. Det är just institutets uppgift att transformera teknisk information och tekniska nyheter till för företagarna gripbar form och att medverka till att nya tekniska rön blir omsatta till praktisk produktion i de mindre och medelstora företagen. Institutets framtida verksamhet och organisation utreds nu av en kommitté som sannolikt om någon månad framlägger sitt betänkande. En ökad satsning från regeringen och riksdagen på institutet kommer säkert att ge ett gott utbyte i form av ökat kunnande och vidgade möjligheter för företagen inom hantverk och mindre och medelstor industri att följa med i den tekniska och SR ekonomiska utvecklingen. Det betyder ökade produktionsinsatser och ökat bidrag från dessa företag till den ekonomiska utvecklingen i vårt land.

Herr talman! I dagens allmänpolitiska debatt får man ju ta upp vilka frågor som helst. Jag ämnar säga några ord om ett par u-landsfrågor, närmast med utgångspunkt från intryck och erfarenheter från den resa som statsutskottets första avdelning jämte några andra nyligen företog till Indien och Pakistan. Skälen till att jag gör det är flera. Ett är den proposition nr 167 om det svenska bidraget till internationella utvecklingsfonden som i dag har remitterats till utskottsbehandling. Ett annat är att till kammarens protokoll lämna några intryck från resan, medan de ännu har något kvar av det nyss upplevdas omedelbarhet. Jag tillhör inte statsutskottets första avdelning och kommer sålunda inte att delta i de diskussioner rörande biståndsfrågor som nu och under vårriksdagen kommer att föras vid det grundläggande utskottsarbetet inom statsutskottets första avdelning. Om också adjungerandet av mig till den resande utskottsgruppen väckt ont blod på något håll vill jag, som tidigare i anslutning till mitt riksdagsuppdrag haft vissa uppgifter rörande biståndsfrågorna, gärna bestyrka det utomordentliga värde som denna resa haft också för mig. Det har för övrigt också vissa andra resor till långt avlägsna länder haft som jag har fått tillfälle att göra med riksdagsutskott. Jag har gjort flera resor på egen hand till andra långt bort belägna länder, t.ex. till flertalet länder i Latinamerika och till Australien. Jag måste emellertid tillstå att dessa resor tyvärr inte alls har kunnat ge samma utbyte som de väl förberedda och välplanerade resor som riksdagens utskottsresor alltid har varit. Man måste i hög grad vara tacksam mot våra ambassader för det arbete som de alltid lägger ned i sådana här sammanhang. Det gäller inte minst den senaste resan. De båda länder som besöktes under utskottsresan, Indien och Pakistan, har varit bland de länder som från olika håll fått de allra största bidragsbeloppen under den gångna tidsperioden efter det andra världskriget. Det är också mycket folkrika länder, Indien med cirka 520 miljoner invånare och Pakistan med 125 miljoner. Det är också länder där den genomsnittliga inkomsten och den genomsnittliga levnadsstandarden är mycket låg. De har sålunda varit i mycket stort behov av hjälp för att nå fram till en standardhöjning som vi alla anser önskvärd och nödvändig. För oss utskottsresenärer, som haft tillfälle att på olika håll se både hur den enkla människan på landet bor och sköter sitt jordbruk och hur de sämst ställda bland stadsborna, både de helt bostadslösa och de som lever i slummen, tillbringar sitt liv, står detta i en ännu mera bjärt belysning. Den minskning av bidragsbeloppen från USA som skett under den allra senaste tiden har för dessa båda länder fått den allra största betydelse. Det fick vi höra från olika håll både i Indien och Pakistan. Vi har just såsom det framförts i proposition nr 167 fått veta hur begränsningen av nu tillgängliga resurser för nya projekt nödvändiggjort en nedskärning av organisationens verksamhet jämfört med dess omfattning vid tidigare bidragsnivå. Ett antal projekt, vilka normalt skulle ha IDA-finansierats, har måst överföras till Världsbanken och därför finansierats på villkor som är väsentligt ogynnsammare för mottagarländerna. Därtill hör att Världsbanken höjt sin räntesats under den senaste tiden. Det råder såvitt jag kan förstå inga som helst delade meningar om innehållet i propositionen 167. Vi resenärer har emellertid på ett ännu mera påtagligt sätt fått klart för oss betydelsen av den Allmänpolitisk debatt na så att säga tidigarelagda svenska insats. Det är ju fråga om att utbetala belopp, innan de överenskommelser kommer till stånd som skulle utgöra förutsättning för utbetalningen. Vi vet ändå att denna insats inte är stort mer än några droppar i havet. I detta sammanhang kan det vara värt att peka på några andra saker som också gjort ett mycket starkt intryck på oss under resan. En dylik är den stora betydelsen av enskilda investeringar i utvecklingsländerna. Vi har sett sådana i olika former: i helt svenska företag eller i företag för exploatering av svenska idéer, där de svenska intressena reducerats till hälften eller till en större eller mindre minoritet, i många fall med en huvudsaklig personalstab — arbetare och tjänstemän — av indier respektive pakistaner och det även på ledande poster. Ett betydande inslag av experter och arbetsledare har dock ofta funnits under uppbyggnadsoch inkörningsstadiet. Visst var företagen grundade på företagsekonomiskt bärkraftiga principer, men ingen av oss torde ha fått intrycket att det här var fråga om utsugning eller rovdrift. Tvärtom tyckte vi oss kunna konstatera att här gavs arbetstillfällen med i förhållande till situationen inom landet goda inkomstmöjligheter. Här gavs också möjligheter för landet att spara på de knappa valutatillgångarna. Visst skulle kanske det egna landet så småningom ha kunnat bygga upp dessa industrier, men det hade gått mycket fortare att bygga upp denna produktionsapparat och att skapa dessa arbetstillfällen tack vare investeringarna från enskilda utländska företag. De enskilda investeringarna bör således underlättas genom åtgärder från vår sida, och vi bör inte se på dem med skepsis. Exportkreditgarantierna är en sak, men de är åtminstone i fråga om Indien belastade med vissa försvårande regler för utnyttjandet — jag vet inte om samma regler gäller i fråga om andra länder. I själva verket måste där för företagen i många fall själva ta på sig ansvaret för en stor del av krediterna. Det är angeläget att man i den banklagstiftning som nu är under behandling inom bankoutskottet inte inför regler som försvårar en sådan kreditgivning via kreditinstitut eller direkt genom de investerande bolagen. En annan sak som imponerade i de båda länder som vi besökte var den helhjärtade propagandan för familjeplanering. Sådan propaganda bedrivs lika intensivt inom båda länderna. Det propagerades i städer och byar och utmed landsvägar. Överallt såg man affischer som berörde denna fråga. Den diskuterades på högsta nivå men också i byarna på landet. Det hade vi själva tillfälle att kunna verifiera. Man steriliserade, man gjorde vasektomier, dvs. sterilisering av män genom delning av sädesledarna, på snart sagt löpande band. Under ett år gjorde man cirka 800 000 sådana operationer, och ministern för familjeplaneringen i Indien, doktor Chandrasekhar, hade föregått med gott exempel. På ett mycket stort sjukhus som jag besökte uppgav man att var femte kvinna som intogs för förlossning blev föremål för sterilisering genom operation. Det var sådana kvinnor som fått två å tre barn. Man satte in spiraler i hundratusental, även om den största entusiasmen för denna metod tycktes ha svalnat i Indien. Och vi står ju för inköp av kondomer till ett antal av så många hundra miljoner, att man riktigt baxnar vid tanken på den energiutveckling som det måste innebära om alla skall komma till avsedd användning. Man skall ändå inte tro att alla dessa olika åtgärder vidtas helt utan motstånd. Vi hörde på några håll talas om skolstrejk som utbrutit därför att ryktet spreds, att vissa vaccinationer som utfördes på eleverna egentligen hade till syfte att göra flickorna sterila. Man har sålunda ett motstånd att kämpa emot. Det är naturligtvis svårt att bedöma vad alla dessa åtgärder innebär och vad de egentligen har för betydelse. Hos oss har reduktionen av barnfamiljernas storlek skett utan all propaganda och långt före p-piller, pessarer och spiraler. Det är väl ganska klart att allt annat som följer med en höjd standard också har sin betydelse i det här sammanhanget: ökad läskunnighet med möjlighet till vettig och intresserande sysselsättning efter arbetstidens slut, vidare ökad spridning av radio och TV m. m,. — allt detta har säkert betydelse i sammanhanget. Jag vet att vid ett tillfälle i ett av de båda länderna frågan om vilken prioritering som skulle ges elektrifiering av landsbygden diskuterades med familjeplanering som ett motiv. Man må ha vilka synpunkter som helst på värdet av de olika åtgärderna, en sak kan man ändå inte bortse ifrån: det allvar som låg bakom diskussionerna och den styrka med vilken propagandan bedrevs. En tredje sak som imponerade var den revolution inom jordbruket, som börjat under de allra senaste åren och som helt förändrat jordbruksproduktionens kvantitet. Tre omständigheter har bidragit härtill. För det första nya typer av vete och ris, mexikanskt vete och ris som utvecklats inom forskningsinstitut på Filippinerna, båda forskningsresultat som nåtts vid av amerikanska medel bekostade institutioner. För det andra ökade bevattningsmöjligheter; nya brunnar har borrats i stort antal med ett djup av 100 meter och mer. Nya områden har försetts med bevattningskanaler från uppdämda floder. Vi såg inom Kusikanalområdet i Indien och inom Comilla-området i Östpakistan trakter där en dålig skörd på torra marker förbytts i två å tre goda skördar på saftigt gröna marker. Den tredje omständigheten är ökad användning av konstgödsel och växtskyddsmedel, Skall jorden kunna ge den ökade avkastning, som de nya sädessorterna och den ökade bevattningen synes kunna möjliggöra, är naturligtvis tillförseln av ökad mängd konstgödsel nödvändig. Inom Pakistan hoppas man att snart vara självförsörjande och tror sig få ett överskottsi stället för bristproblem. Det är väl svårt att spå om den saken ännu. Man vet väl t.ex. inte vad alla dessa brunnar kan ha för inverkan på grundvattennivån och eventuella följdverkningar härav samt om de optimistiska förväntningarna kan vara berättigade.

Herr talman! Jag tycker att de här iakttagelserna, som vi gjorde under vår resa, är så pass intressanta, att jag i denna allmänna debatt inte har kunnat underlåta att tala om dem här i kammaren.

Herr talman! Det är herr Yngve Perssons fel att jag känner mig tvungen att som siste talare här förlänga kvällens debatt, men jag kan faktiskt inte låta hans våldsamma, för att inte säga måttlösa angrepp på dem, som han kallade för »SACO-gubbar» och till vilka jag räknar mig, gå alldeles spårlöst förbi. Jag skall, herr talman, kontrastera hans väldiga angrepp mot ett litet citat ur det senaste numret av Fackföreningsrörelsen — det nummer som handlar om den kommande lönerörelsen. Det står där att »den mest sansade kommentaren har kommit från SACO» — den organisation som herr Persson så våldsamt har angripit. Det kan kanske ge en antydan om att det problem det här gäller kan bedömas på ganska många olika sätt. Jag kan inte gå in på allt som herr Persson tog upp. I och för sig skulle det naturligtvis vara mycket intressant att kommentera den lönefilosofi som tog sig uttryck i hans påstående, att arbetsmarknadens parter hade förverkat sin rätt att fungera på förhandlingsområdet och att staten borde ingripa på annat sätt än som för närvarande sker. Jag tror att herr Persson är tämligen ensam om den uppfattningen. De flesta andra, både arbetsgivare och arbetstagare och om jag inte minns fel även hans excellens herr statsministern, har gett uttryck åt den uppfattningen, att den fria förhandlingsrätt mellan likaberättigade parter, som finns på den svenska arbetsmarknaden, är en mycket värdefull institution som vi alla bör slå vakt om. Jag skulle vilja ge herr Persson följande råd. Innan ni från ert håll går till angrepp mot oss som arbetar inom en annan fackorganisation, är det enligt min mening rimligt om ni tar upp saken till diskussion med era egna meningsfränder. Jag har hållit på med sådana här löneförhandlingar ända sedan finansminister Wigforss svarade för den saken i finansdepartementet. Jag har diskuterat dessa frågor med civilminister Lingman och jag har mött statsrådet Lange på den tiden han var civilminister. Jag har haft diskussioner med civilminister Lindholm och med den nuvarande civilministern. Det är med de socialdemokratiska civilministrarna, som jag har varit med om att träffa alla de överenskommelser, som har fört de grupper det här gäller till den lönenivå som de nu befinner sig på. Skall ni kritisera någonting, så kritisera inte oss som fullgör våra skyldigheter inom våra respektive organisationer — kritisera era egna meningsfränder som tydligen enligt er egen uppfattning inte kan hålla igen! Herr Persson tog upp det idiotlönestopp som vi hade i slutet av 1940-talet. Jag kallar det för ett idiotlönestopp helt enkelt av den anledningen, att det fun gerade på det sättet, att när det upphörde förelåg ett uppdämt lönebehov som ledde till enorma lönerörelser, vilka otvivelaktigt var till skada både på den enskilda och på den offentliga sektorn. Jag hade tillfälle att uppleva detta särskilt på det kommunala området, och jag kan faktiskt inte tänka mig att ett lönestopp i någon situation eller på någon nivå skulle kunna vara till fördel. När herr Persson gör denna halsbrytande jämförelse med den löneuppgörelse som träffades för vissa SACO-grupper 1966 med resultaten på andra arbetsmarknadsområden, skulle jag kunna, även om detta inte riktigt är av lönestoppskaraktär, säga att SACO-resultatet var en funktion av uppdämda lönekrav. Det var en funktion av det förhållandet att man hade hållit tillbaka vissa arbetstagargrupper på det sättet, att de hade åsamkats reallöneminskningar under ett antal år, och när detta skulle tas igen blev det fråga om så stora procentuella tillägg på grund av rådande skattesystem att det alldeles självklart stack i ögonen. Skall herr Persson nu göra en beskrivning, tycker jag att den skall göras korrekt och inte bara lämna en bit av sanningen. När man förhandlade 1966, tog SACO organisationerna upp en reallönediskussion. Det fanns de som om den diskussionen sade precis vad herr Persson sagt här i dag om den livslönediskussion, som SACO aktualiserat just nu, nämligen att det var en falsk och farlig lära och en inkorrekt uppläggning. I tidningen Fackföreningsrörelsen, i samma nummer som jag redan citerat har LO:s lönestatistiker Ingvar Olsson gjort uträkningar som handlar om reallöner per timme på ungefär samma sätt som SACO gjorde 1965 och 1966. Det kan väl inte vara på det sättet, att vad som är rätt för den ena organisationen är högsta orätt när det görs av den andra organisationen? Jag skall sluta mitt anförande med att uttrycka den förhoppningen, att det inte skall behöva gå så förfärligt många år innan herr Persson accepterar att det kan ligga en viss sanning även i livslöneberäkningar. Jag skall inte bestrida att det kan finnas olika värderingar i fråga om de element, som ingår i en sådan beräkning, och att man kan kritisera somliga detaljer. Det är herr Perssons fulla rätt att kritisera, och jag skall inte ta upp en diskussion om den saken. Jag har bara det blygsamma anspråket, att man icke skall behöva betraktas som en moraliskt mindervärdig figur för att man försöker tillvarata sina uppdragsgivares intressen.

Herr talman! Jag skall göra ett allvarligt försök att behärska mig vad beträffar tiden! Den »sansade kommentaren» i Fackföreningsrörelsen vet jag inte vem som har skrivit, och jag vet inte vad den syftade till, ty jag har inte sett den artikeln. Ett är jag dock säker på, nämligen att den inte avsåg SACO:s lönepolitik i allmänhet. Vidare har SACO fört ett nedtonat språk den här gången, vilket varit förtjänstfullt jämfört med förra gången. Och det fattas bara med tanke på den mur av olust som då restes mot SACO! Jag håller mig emellertid till det enkla faktum, att de som är gynnade inte vill vara med och entydigt hjälpa upp dem som ligger längst där nere. Det var detta resonemang jag förde. Herr Lidgard säger, att jag är ensam om att tycka att staten skall blanda sig in i lönemarknaden. Det är jag absolut inte. Men jag kan gott säga, att jag ingenting har emot att arbetsmarknadens parter fortsätter att förvalta sina uppgifter, om de gör det efter andra och mera konstruktiva principer i framtiden. Skall de fortsätta som hittills, så anser jag dem inte skickade att lösa uppgifterna. Det är en allvarlig social realitet, som inte kan döljas med några broschyrer eller märkvärdiga utläggningar. Herr Lidgard tyckte, att jag borde ta upp det här med socialdemokraterna i första hand, och han erinrade då om de ministrar som skött SACO-ärendena. Det var en besynnerlig deklaration. Jag har föreställt mig att dessa ministrar inte sprungit ut och trugat på någon en massa fördelar — ty i så fall hade det varit dags för en liten uppgörelse med dem, det håller jag med om. Det har väl tvärtom varit ganska friska krav varje gång, och det har gällt för regeringen att hålla igen. I vart fall gällde det för tre år sedan, när det måste gå till konflikt med SACO. Konflikten var väl i alla fall inget tecken på att SACO:s åsikt delades på regeringshåll. Dessutom får vi inte bortse från den realitet som ligger däri, att när statens representanter skall agera, så kan de inte blottställa staten i fråga om kvalificerat folk genom att bortse från den privata lönemarknaden. Men i mitt anförande kritiserade jag inte speciellt den privata lönemarknaden och inte speciellt den statliga lönemarknaden, utan jag kritiserade alla arbetsgivare. Så har jag alltid gjort, ty jag anser att de tillsammans måste ta tagen och komma överens med löntagarna. Sedan säger herr Lidgard, att SACO förra gången hade »uppdämda krav och behov». Det blir ju egentligen ett fantastiskt resultat, om herr Lidgard drar ut konsekvensen av sitt resonemang. Om vi från vår sida skulle redovisa våra uppdämda krav och behov, så skulle man inte få se en lönehöjning på många år framöver för de gynnade grupperna. Så ryslig är egentligen bilden, att det inte går att föra in det resonemanget utan att man fullständigt förlorar greppet om värderingarna. Jag vill erinra om att Dagens Nyheter har skrivit en mycket förtjänstfull kommentar till »Skenbar och verklig inkomst», den SACO-broschyr som jag har gisslat så hårt. Tidningen gav sannerligen ingen nåd åt denna broschyr. Allmänpolitisk debatt Jag skulle rent parentetiskt, herr talman, vilja säga — man blir ju så glad när någon sköter en uppgift riktigt — att Dagens Nyheter vid sidan av Aftonbladet är den tidning som mest metodiskt, grundligt och konsekvent tänker igenom och för upp resonemangen kring lönepolitiken. Den som skrev kommentaren till denna broschyr kunde mycket om lönemarknaden. Han gav den ingen nåd. Jag vet inte heller någon annan, som har studerat broschyren, som har givit den nåd. I en kort radiodebatt häromdagen med en företrädare för SACO sade denne, när jag gisslade broschyren och livsinkomstpolitiken som den skall belysa, att »Yngve Persson ju själv talar om årslöner när han talar om 40 000 kronor». Men det var i ett helt annat sammanhang. Jag vet inte om herr Lidgard nu tänkte på den detaljen, men jag vill betona att det gällde ett helt annat resonemang. Det som skulle föra mycket långt, herr talman, vore om jag verkligen ginge in för att analysera denna broschyr. Jag skall bespara kammaren detta men ändock ange ett par tre exempel på hur orimligt den är upplagd. I broschyren sägs att man vill »klarlägga olika medborgargruppers livslön eller, annorlunda uttryckt, deras möjlighet att konsumera varor och tjänster», Det är presentationen. Men det är precis vad man inte gör med denna metod. Man tar visserligen fram en del relevanta fakta, men man döljer en rad fakta som om de kom till gav en radikalt annan bild än den som man nu får fram. Ta till exempel det förhållandet att man inte alls beaktar livsarbetstiden fastän man håller på med livslön. I radiodebatten frågade jag SACO mannen om han menade att man, om någon arbetar fyra timmar om dagen — alltså i princip halv livstid — skulle ta med denna person i statistiken och bedöma honom på samma sätt som en person som arbetar dubbelt så lång tid. Det passar emellertid SACO att göra så, eftersom SACO representerar de grupper som har väsentligt kortare livsarbetstidstid än andra. Det för oss emellertid inte fram till ett riktigt resultat. Herr talman! Det sista belysande exemplet på den metodik som användes i broschyren är att man räknar upp en rad högt utbildade SACO-grupper och visar vad man får fram för dem som är sämst betalda i den kretsen, nämligen folkskollärarna. Sedan tar man fram metallarbetarna, och vidare talar man i en förtext om »byggnadsträarbetare». Men i rubriken talar man om »träarbetare», vilket ger läsarna det intrycket att träarbetarna i allmänhet i detta land har den angivna lönen. När det gäller SACO-folket tar man fram olika kategorier, även de sämst betalda, men när det gäller LO-folket tar man fram de allra bäst betalda och gör sedan jämförelser. Om ni också på vår sida hade betraktat de sämst betalda, hade ni fått en våldsam spridning, som nu inte redovisas. Så är egentligen broschyren helt igenom. Ett typiskt knep är att kvinnorna utelämnats, de som har den lägsta pensionsåldern och kortaste livstjänstgöringstiden; också detta leder till en snedvridning av materialet. Slutligen har ett kalenderår valts som material då det gäller att belysa olika gruppers livslönskurvor. Var och en förstår att det är ett helt orimligt grepp. Man måste ju starta någonstans och se perspektivet framåt. Då får man helt andra värden — det har folk räknat på och kan redovisa, att med det utvecklingsmönster vi haft under senare tid, får man fram ett helt annat material än det som SACO redovisar. Jag tycker, herr talman, att det är tråkigt att kvalificerat folk offrar tid på att så att säga skapa en konstprodukt, som ger en helt felaktig bild av det förhållande man säger sig vilja belysa och diskutera.

Herr talman! Jag skall inte gå in på någon polemik rörande den skrift som herr Yngve Persson nu har berört. Det förvånar mig kanske litet grand att han i sitt anförande ägnat så stort utrymme åt en skrift som han anser vara så värdelös och som han säger att även andra betraktar som värdelös. Under sådana omständigheter behövde den egentligen inte föranleda någon kommentar — den kan ju inte läggas till grund för några värderingar eller några villoläror bland klokt och förnuftigt folk som herr Persson. Men jag kommer över till den andra och naturligtvis väsentligare frågan om de lågavlönade och deras behov. På den punkten råder det absolut ingen skillnad i uppfattningen mellan herr Persson och mig.

Herr talman!

Hos statistiska centralbyrån ombesörjs opinionsundersökningarna av dess utredningsinstitut, som har till uppgift att på uppdrag av myndigheter, kommittéer eller andra organ utföra statistiska undersökningar och bedriva statistisk konsultationsverksam het. Utredningsinstitutet är affärsdrivande och expanderar i takt med efterfrågan, varför statsmakterna inte behöver fatta särskilda beslut om utbyggnad av institutet för att det skall kunna åta sig opinionsundersökningar. Jag vill också erinra om att statistiska centralbyrån i sin anslagsframställning för budgetåret 1969/70 begärt medel för metodstudier rörande politiska opinionsundersökningar. Denna fråga prövas för närvarande i budgetarbetet. Beträffande herr Björks andra fråga vill jag understryka att Kungl. Maj:t så sent som år 1966 i en kungörelse anbefallt statliga myndigheter att anlita centralbyråns utredningsinstitut för statistiska undersökningar. Herr Björks synpunkter är sålunda redan tillgodosedda. Men jag vill gärna ytterligare understryka betydelsen av att hos privata opinionsmätningsinstitut beställda undersökningar uppfyller högt ställda krav på vetenskaplig noggrannhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för hans svar på min fråga. Jag antar att statsministern skulle kunna instämma, om jag hävdade att den aktuella situationen på opinionsmätningarnas område i vårt land inte är tillfredsställande. Opinionsmätningarna har uppenbarligen kommit för att stanna både på det politiska området och på andra områden. Metodiken kan vara av stort värde, inte minst när det gäller att planera samhällets insatser på olika områden. Vilket värde de direkta politiska opinionsmätningarna har kan givetvis diskuteras, men eftersom de håller på att bli ett element i vår demokrati är det ju utomordentligt angeläget att de fyller högt ställda krav på noggrannhet. Det är väl ingen tvekan om att den statistiska vetenskapen i vårt land står på en hög nivå. Det är då desto mera beklagligt om vår högsta statistiska expertis inte har tillräckligt inflytande på den verksamhet som bedrivs på detta område. Jag har uppriktigt sagt ett intryck av att det finns litet för stort utrymme för charlataner inom svensk opinionsbildning, och det vore illa om detsamma skulle bli fallet i fråga om opinionsmätningarna. Nu ger statsministern på ett par punkter positiva och glädjande besked. Han understryker statistiska centralbyråns expansionsmöjligheter på det här fältet. Han betonar också att byrån önskar ytterligare medel för metodstudier. Jag vill på den senare punkten uttrycka en förhoppning att denna framställning behandlas välvilligt i budgetarbetet. På den förra punkten får man väl som utomstående ett intryck av att statistiska centralbyråns möjligheter i dag ändå inte är helt tillräckliga för att tillgodose alla aktuella önskemål. Jag kanske kan komplettera med att fråga i vad mån expansionen kan väntas fortsätta så att byråns kapacitet blir till fyllest. Vad beträffar min andra fråga hänvisar statsministern till en kungörelse från 1966. Det kanske inte är exakt svar på min fråga, men jag är tacksam för att han ytterligare understryker den andra synpunkt som jag var angelägen om att framhålla, nämligen att i den mån man alltjämt är nödsakad av ett eller annat skäl att anlita privata institut så måste kontrollen över deras undersökningsmetodik vara utomordentligt skarp. Jag ber att på nytt få tacka för svaret.
Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet bara för att bekräfta den förmodan som herr Björk uttalade, nämli gen att jag i stort sett delar hans kritiska inställning till vissa tendenser på den privata opinionsundersökningsfronten. Från det socialdemokratiska partiets sida har vi inte dolt att vi har betraktat de opinionsundersökningar som förekommit med — låt oss begagna ett milt uttryck — stor tvekan. Vi hade också trott att det skulle ha varit möjligt att komma fram till metoder vilka lika väl som de amerikanska undersökningsinstitutens metoder skulle kunna ge en betydligt bättre vägledning. Det var närmast förbluffande att konstatera, hur nära de amerikanska undersökningsresultaten omedelbart före valdagen kom valresultatet i detta väldiga land med så många olika intressen och grupperingar. På den punkten råder det alltså inga delade meningar mellan herr Björk och mig. Herr Björk kompletterade sin första fråga med att fråga om jag tyckte att utvecklingstakten inom statistiska centralbyråns undersökningsavdelning är tillfredsställande. Ja, det beror på vad man menar. Den är ganska snabb. Jag skall lämna ett par siffror. 1966 68 till 9 miljoner kronor, vilket innebär att den omfattning i vilken man anlitat statistiska centralbyrån för sådana här undersökningar ökat med 50 procent under denna tid. Det innebär ju också på sitt sätt en kritik av de privatverkande undersökningsinstituten när det statliga institutet på detta sätt rycker fram. Antalet personer som är sysselsatta hos statistiska centralbyrån är för närvarande 60 akademiker och 30 biträden. Därtill kommer en fältorganisation på omkring 600 personer. Vid stora beställningar anlitas dessutom tillfällig personal. Det är alltså en utveckling, som är snabb, men det är klart att man kan säga att inte ens den är tillfredsställande. Ju starkare statistiska centralbyråns undersökningsavdelning blir, desto mer effektiv och desto mer tillförlitlig blir den naturligtvis.

Herr talman! Herr Berglund har frågat om jag uppmärksammat de långa väntetiderna vid allergologiska kliniken vid karolinska sjukhuset och vilka åtgärder jag ämnar föreslå för att komma till rätta med de berörda förhållandena. Direktionen för karolinska sjukhuset har nyligen beslutat tillföra kliniken en underläkartjänst från hudkliniken. Vidare har direktionen i sina anslagsframställningar för nästa budgetår bl.a. begärt medel för en tjänst som biträdande överläkare vid allergologiska kliniken. Frågan prövas f.n. i samband med budgetarbetet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret. Jag är dock inte säker på att den vidtagna åtgärden kommer att visa sig tillräcklig. Man kan säga att allergivården är en del av miljövården. Allergiska sjukdomar uppkommer på grund av att människor inte tål luften, reagerar mot hemeller arbetsmiljö, mot läkemedel och mot en del förhållanden som det moderna samhället skapar. Dessa sjukdomar har en tendens att breda ut sig. Olika människor reagerar också olika mot de sjukdomsalstrande faktorerna — somliga tål dem utan vidare, medan andra kan löpa risk att komma i allvarlig fara för sin hälsa. Det är väl klart att forskning behövs på detta område för att verkligen bena ut problemen. Det kommer ouppbhörligen nya saker som är sjukdomsalstrande. Man borde därför enligt min mening överväga att göra allergologin till en särskild läkarspecialitet. Det skulle stimulera forskningen på området och dra läkare till specialiteten som ägnar sig åt den. Jag tror att en sådan åtgärd är motiverad också med hänsyn till framtidsbehovet — ju mer den tekniska utvecklingen går framåt och ju fler nya läkemedel vi får, desto större blir risken för allergiska sjukdomar som kräver vård och som är synnerligen besvärliga. Jag hemställer att statsrådet måtte följa detta problem och välvilligt pröva hela frågan med sikte på framtiden vid den budgetbehandling som väl nu är i gång.
Herr talman! Att väntetiderna vid kliniken ökat har delvis berott på att Södersjukhusets allergologiska poliklinik en längre tid inte fungerat. Numera har emellertid läkartjänsten vid denna senare klinik kunnat besättas, och verksamheten bedrivs där i avsedd omfattning, vilket avlastar karolinska sjukhusets allergologiska klinik. Det finns alltså anledning att tro att nämnda åtgärder skall medverka till att väntetiderna vid kliniken nedbringas. Jag har ju för övrigt i mitt svar pekat på att framställning gjorts om en ytterligare förstärkning och att den frågan nu prövas i samband med budgetarbetet. Socialstyrelsen har i anslutning till behandlingen av några motioner här i riksdagen bl.a. varit inne på detta spörsmål, och det finns kanske anledning att här återge socialstyrelsens uppfattning. Man säger att allergivår den starkt måste uppmärksammas vid den fortsatta utbyggnaden av sjukvårdsorganisationen. Man refererar till motionerna och framhåller, att allergisjukdomarna är mycket vanliga och har mångskiftande karaktär. Styrelsen säger vidare: »Våra kunskaper om uppkomsten av dessa sjukdomar är emellertid ännu delvis bristfälliga, och våra undersökningsoch behandlingsformer är ofta osäkra. Vissa nya vetenskapliga rön inom den immunologiska forskningen, bl.a. vunna av svenska forskare, ger emellertid förhoppningar om att diagnostiseringsoch därmed behandlingsmetoderna på <allergologins område skall kunna successivt förbättras. Inriktningen av allergivården liksom frågan om dess framtida organisation kan enligt socialstyrelsens uppfattning komma att påverkas av de nya vetenskapliga landvinningarna.» Detta är ett påpekande från socialstyrelsens sida som jag tycker är så väsentligt att det bör tillföras debatten här i dag.

Herr talman!

Vi lär väl aldrig kuna tillskapa en sjukvårdsorganisation, som blir så fulländad att alla kan överleva och det vore väl förmodligen inte heller önskvärt. Men det är önskvärt att vi försöker skapa en sådan sjukvårdsorganisation och utnyttjar våra sjukvårdsresurser på sådant sätt att de kan tillvarata vetenskapens och teknikens landvinningar och på bästa möjliga sätt fylla den uppgift som sjukvården väl ändå har. Diskussionen om sjukvårdens och åldringsvårdens förutsättningar, resurser och målsättning kommer väl alltid att hållas levande, eftersom de vetenskapliga och tekniska framstegen och förändringarna och den hårt drivna specialiseringen sörjer för en ständigt pågående revolution på detta område. Man kan beklaga — och jag gör det — att debatten omkring dessa frågor stundtals har blivit ganska inflammerad. Jag vill inte anklaga någon för detta; jag vill bara konstatera att debatten samtidigt i alldeles särskild grad engagerar. Detta kan väl möjligen bero på att det gäller frågor som på ett så omedelbart sätt berör oss alla. Jag är den förste att erkänna att det har gjorts oerhört mycket på detta område under exempelvis de senaste 20 åren. Om man börjar studera siffrorna blir man imponerad. Framför allt när det gäller kostnaderna finner man att dessa har mångdubblats under denna period. Jag är starkt medveten om att det måste finnas gränser för vad samhället kan satsa på olika vårdformer inom sjukvård och annan vård, men jag är inte helt övertygad om att det endast är en fråga om pengar. Är det inte också i mycket hög grad en fråga om samordning, organisation och planering? Kan vi i dag med gott samvete säga att vårdplatserna på våra sjukvårdsinrättningar rationellt utnyttjas för patienter som verkligen behöver just ifrågavarande typ av sjukhusvård? Kan vi säga att den slutna och öppna vårdens resurser på ett tillfredsställande sätt kunnat samordnas, eller kan vi säga att balansen mellan olika vårdformer är precis vad den borde vara? är personalsituationen helt tillfredsställande? Är utbildning, vidareutbildning och samordning av de personella resurserna bra i alla avseenden? Kan vi lugnt säga att våra vårdresurser är anpassa de till de nya och förändrade vårdbehov som utvecklingen ställer oss inför i ett samhälle som snabbt ändrar struktur? Man kan också fråga sig om vi gör en rimlig satsning när det gäller den förebyggade vården och hälsovården. Även om vi satsar mycket måste vi sannolikt räkna med att efterfrågan på sjukvård och vård i olika former kommer att öka i fortsättningen, trots att vissa faktorer i samhällsutvecklingen rimligtvis borde medverka till att minska behoven på vissa områden. Men det finns andra faktorer som verkar i motsatt riktning. Vi får en ökad medellivslängd, ett relativt sett ökat antal människor i de höga åldrarna. Där får vi ett ökat vårdbehov som framför allt är starkt personalkrävande. Vi har en ökad stress och stigande giftkonsumtion, och vi har alla dessa typiska sjukdomskategorier som uppenbarligen följer med en allmän välståndsutveckling. Jag tvivlar på att någon kan åta sig att besvara alla dessa frågor eller att vi har en sjukvårdsorganisation som kan tillgodose alla dessa skiftande krav. Vi som står för de reservationer som har fogats till detta utskottsutlåtande finner det angeläget att man på parlamentarisk väg får en utredning och genomlysning av dessa problem — det gäller frågan om sjukvårdens struktur och inriktning lika väl som de frågor som sammanhänger med personalsituationen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till de två reservationer som är fogade till detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Herr Jacobsson var litet filosofisk i början. Han citerade Eyvind Johnson och kom med den fullt riktiga reflexionen att det är livsfarligt att leva. Det är riktigt, som han sade, att ingen överlever, alla kommer vi förr eller senare att lämna detta jordiska. Om vi gör det förr eller senare genom att tillsätta ett par utredningar är en fråga som de lärde kan tvista om. I det utlåtande vi nu har att behandla har statsutskottet avstyrkt vissa motioner om utredningar inom socialdepartementets verksamhetsområde. Bland de förslag som behandlas ingår det förslag som framförts i de folkpartimotioner, där det hemställes om två parlamentariska utredningar angående hälsooch sjukvården. På denna punkt har utskottets folkpartiledamöter reserverat sig för bifall till motionerna. Det bifallsyrkandet har ju även framställts nu av herr Jacobsson. Utredningskraven i de nämnda motionerna förs fram mot bakgrund av ett konstaterande av den stora vikt som måste tillmätas planering, samordning och rationalisering. Utskottet konstaterar att det inte föreligger några delade meningar på den punkten. I utlåtandet refereras också ganska utförligt de senaste årens organisatoriska åtgärder. Den ena av de föreslagna parlamentariska utredningarna skulle omfatta hälsooch sjukvårdens struktur och inriktning, avvägning mellan öppen och sluten vård, huvudmannaskapet, långtidsvård m.m., allt i och för sig viktiga ting och centrala frågor. Det är dock inte fråga om att riksdagen skall uttrycka sin uppfattning om den självklara vikten av dessa ting, utan det gäller i stället om riksdagen har anledning att påkalla Kungl. Maj:ts åtgärder av föreslagen art. I utlåtandet har i fråga om Ööppenvården erinrats om att socialstyrelsen förra året inledde en öppenvårdsutredning och att dess resultat är under remissbehandling. Utskottet har utgålt ifrån — och jag har fått visshet om att det förhåller sig så att Kungl. Maj:t efter denna remiss kommer att överväga lämpligheten av en särskild utredning i ämnet.

Någon riksdagens åtgärd kan därför nu knappast vara angelägen. Den föreslagna utredningen skulle utom öppenvården också behandla huvudmannaskapet för åldringsvården. Även i motion nr 404 i andra kammaren tas denna fråga upp, dock med ett specifikt yrkande om en styrd utredning av ålderdomshemsvården. Utskottet har strukit under vikten av samarbete inom detta vårdområde även mellan de skilda huvudmännen. Något reservationsyrkande om bifall till förslaget om en styrd utredning har inte framförts. I fråga om den ytterligare utredning som kan krävas för att bedöma huvudmannaskapsfrågan mera allmänt har utskottet inte funnit skäl att nu påkalla någon riksdagens åtgärd. Detta ställningstagande grundas på flera faktorer. Främst har vi beaktat att frågan ingalunda är ny eller försummad i debatten utan tvärtom följs med intresse. Vidare har beaktats att vårdlagstiftningen utreds och att denna utredning, även om huvudmannaskapsfrågan inte ingår i huvuddirektiven, kommer att beröra gränsdragningen beträffande samverkan och liknande. Slutligen tillkommer den utveckling som fortsätter i fråga om grundmaterial och planeringsteknik. I motionerna I: 587 och II: 720 föreslås en översyn av provinsialläkarväsendet med sikte på att ge dessa läkare bättre arbetsförhållanden och därmed främja rekryteringen. Här har på längre sikt en ny allmänläkarutbildning och det ökade antalet läkare den allra största betydelse. På kort sikt har stat och landsting försökt olika åtgärder. Undersökningar och utredningar pågår. Det skulle förvåna mig om motionärerna nu anser att frågan inte ägnas stor uppmärksamhet av de berörda myndigheterna. Utskottets slutsats har blivit att riksdagen inte har anledning att vidta någon åtgärd i enlighet med motionsförslaget. Jag har inte funnit anledning att här gå in på en översikt av läget inom hälsooch sjukvården i debatt mot folkpartimotionernas bakgrundsresonemang om vårdkris. Ett skäl till detta är att jag utgår ifrån att kammarens ledamöter har erforderliga fakta klara för sig och att de drar slutsatser därav utöver det som framförts i motionerna. Det går till exempel inte att bara mäta bristprocent och lämna den faktiska, kraftiga resursökningen åt sidan. Denna resursökning erinrade ju även herr Jacobsson om. Ett annat skäl är att folkpartimotionerna jämförda med sina motsvarigheter tidigare år, måste anses vara mera sansade. Det avgörande skälet är dock att jag utgår ifrån att den allmänna uppfattningen är att vi i samverkan skall sträva efter att även i fortsättningen förbättra våra insatser på vårdsektorn och anpassa den till de föränderliga förhållanden som råder.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

Herr talman! Utskottets talesman radade upp en imponerande mängd organ, utredningar och beredningar som sysslar med planeringsoch rationaliseringsprojekt samt utredningar i skilda avseenden inom sjukvårdssektorn. Det är riktigt att detta arbete pågår, och det har självfallet sin stora betydelse, men det illustrerar å andra sidan såvitt jag förstår de stora splittringar som härskar på detta område. Det är bra att man på det sätt som här sker försöker arbeta fram och samla ett grundmaterial som är nödvändigt för debatten omkring dessa frågor.

Vi har tyvärr så lätt att tala förbi varandra när vi diskuterar dessa frågor. Jag tror att det skulle ligga ett betydande värde i att parlamentariker finge tillfälle att sätta sig ned och studera denna invecklade materia och försöka resonera sig fram till samlande och praktiska lösningar. Det är ju ändå parlamentarikerna som i sista hand har att träffa de slutliga avgörandena på dessa områden. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Vid en föreläsning i Västsverige under landstingsveckan i år redogjorde socialstyrelsens chef, generaldirektör Bror Rexed, för en hel del av de utredningar och planer man för närvarande sysslar med inom socialstyrelsen. Alla som lyssnade till honom fick säkerligen den bestämda uppfattningen att man inom socialstyrelsen för närvarande intensivt arbetar på att undanröja en del av de brister som påtalats inom hälsooch sjukvården. Detta har gjort att jag för min del har ansett att parlamentariska utredningar nu endast skulle innebära en försening av det arbete som pågår. Jag har inte den övertron att om en mängd parlamentariker träffas och sysslar med dessa frågor, det på något sätt skulle vara avgörande för att man i en hast skulle kunna radera ut det som nu möjligen anses vara felaktigt. Landstingen har ju hand om en hel del av sjukvården. I landstingen sitter parlamentariker och lekmän, som utreder och söker åstadkomma det bästa. De hinder de har att övervinna är i regel av ekonomisk art, och dessa blir allt större. Kostnaderna stiger, vilket gör att man får försöka följa nya vägar, att samordna så gott det går samt att i den mån det är möjligt pressa kostnaderna utan att försämra sjukvården.

Herr talman! Vid beslutet om ny kommunindelning förutsattes det från ansvarigt håll att någon försämring av samhällets service till de enskilda kommunmedborgarna inte skulle tillåtas. I motionerna I: 592 av mig m.fl. och II: 750 av herr Nilsson i Tvärålund har vi pekat på ett område, telekommunikationerna, där uppenbara försämringar för många människor redan blivit en realitet. Vårt krav om en enhetlig samtalstaxa inom storkommunerna har en stark motivering just mot bakgrunden av att statsmakterna varit och i kanske ännu högre grad blir pådrivande i fråga om reformens genomförande. Trots detta har utskottet inte ansett sig kunna gå med på motionsförslaget med yrkande om taxeändring. Utskottets skrivning innebär emellertid, såsom jag tolkar det, ett så kraftigt understrykande av motionärernas mening att jag vid detta tillfälle inte kommer att ställa något säryrkande. Min uppmärksamhet på vad som sker på detta område i den nära framtiden kommer dock att vara ytterst skärpt.

Herr talman! Tillåt mig att framföra några korta kommentarer med anledning av föreliggande utlåtande om fotogrammetrins användning inom kulturminnesvården. Det kan nog vara riktigt, som byggnadsstyrelsen uttalar, att någon särskild utredning när det gäller byggnadskulturvården ej är behövlig. Såsom i motionen framhålles, finns det ju flera områden inom kulturminnesvården där vi kan ha nytta och glädje för framtiden av fotodokumentation. Vi hade väl närmast avsett en utredning om avgränsning av uppgifterna — inte en teknisk utredning. Därtill är vi så inställda på budgettänkande och så blygsamma, att vi inte direkt vill framställa ett anslagskrav. Det är emellertid glädjande att både byggnadsstyrelsen och riksantikvarieämbetet ställer sig så positiva till uppgiften. Vi motionärer är därför förhoppningsfulla att något skall hända, ty saken hastar. Bortsett från att de höga underhållskostnaderna för många byggnadsminnesmärken ofta resulterar i eftersatt underhåll och därmed förfall är ju den på många håll förorenade och försurade luften farlig för minnesmärken och byggnader. Uppmätning är en mycket dyrbar metod. Fotogrammetrin innebär att man för en relativt billig penning kan få stereobilder som sedan betryggande arkiveras och tar ytterst ringa plats. Dessa bilder kan sedan plockas fram när något blir aktuellt och sättas in i en optisk bearbetningsapparat, en stereokomparator av något slag, som det är god tillgång till här i landet. Man får där en s.k. optisk modell, på vilken det kan göras mätningar eller som kan användas för rekonstruktion av byggnad, skulptur eller terrängformation. De flesta kulturländer söker på detta sätt säkerställa sina kulturskatter för framtiden.

Måtte det därtill snart beviljas medel att genomföra en sådan plan, ty det hastar som sagt. Bearbetningen av stereobilderna kan skjutas på framtiden, bara de tas i tid medan det som skall bevaras finnes kvar. Herr talman! Jag har intet yrkande. inom den närmast liggande näringsgeografiska regionen.

Herr talman! Jag vill först uttala tillfredsställelse över utskottets enligt min mening mycket förnämliga redovisning av den problematik som utgör bakgrunden till motionerna i detta ärende. Det finns emellertid några synpunkter att anföra utöver dem som framgår av utlåtandet. Tanken bakom motionerna var att det borde kunna åstadkommas en spridning av den sysselsättning som beredes till följd av lokaliseringspolitiken. Av utskottets motivering framgår attunder en treårsperiod fram till halvårsskiftet 1968 har i lokaliseringsobjekt investerats cirka 1150 miljoner kronor, varav 640 miljoner i byggnader. Nära 60 procent av de beräknade investeringarna har alltså disponerats för byggnadsverksamhet. En näringsgren som direkt berörs härav — en näring som i dag kämpar med betydande svårigheter — är tegelindustrin, och jag har för avsikt att säga några ord om dess situation. Tegelindustrin är i allra högsta grad en hemmamarknadsindustri av småindustrikaraktär. Tegelbruken ligger utspridda över hela landet och avsätter sina produkter inom ganska begränsade regioner. Dessa företag skapar sysselsättning på de orter där de är belägna och genom transporterna till avnämarna. Under senare år har det pågått en omfattande import av utländskt tegel, något som inte skulle ha påkallat uppmärksamhet om vi inte haft och alltjämt har ett sysselsättningsläge där det gäller att tillvarata alla de möjligheter som rimligtvis kan finnas. Inom tegelindustrin har under de senaste två åren förekommit företagsned läggningar som berört cirka 500 anställda. Närmare 20 procent av dem som varit verksamma inom denna näringsgren har blivit utan sysselsättning. Det finns också anledning att räkna med fortsatta permitteringar för längre eller kortare tid. Tegelindustriföreningen vände sig i januari till kommerskollegium och påpekade branschens prekära läge.

Därför är jag litet ledsen över att utskottet inte har velat säga till den lokaliseringsutredning som nu ser över den kommande lokaliseringspolitiken att den kunde ha skrivit mera preciserat och begärt att denna fråga blir föremål för uppmärksamhet. Utskottet nöjer sig med att konstatera att det är till fyllest med att utredningen är oförhindrad att ta upp även denna fråga. Jag tror att det för den näring som jag nu har ägnat speciell uppmärksamhet åt skulle ha varit av betydelse om utskottet mera preciserat velat stödja de synpunkter som vi har anfört i våra motioner. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 56 är föranlett av motion II: 342, i vilken hemställts »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om förslag till upphävande av lagen om fluoridering av vattenledningsvatten». Alla vet att riksdagen år 1962 medgav fluoridering av vattenledningsvatten. Fluorideringen har nu pågått i sex år, och i motionen begärs att lagen skall upphävas. Alla är väl ganska eniga om att fluor har en kariesbekämpande verkan. Problemet är emellertid på vilket sätt denna fluor skall förmedlas till de enskilda människorna. Skall det ske via vattenledningsvatten eller på annat sätt? Vid den debatt som fördes i andra lagutskottet i denna fråga framhöll framför allt professor Edström att man tidigare i vårt land i mycket hög grad använde grundvattnet som en stor tillgång. Alla vet ju att grundvattentillgångarna nu har sinat, och man har i stor utsträckning gått över till sjöoch ytvatten, som inte innehåller så mycket fluor som grundvattnet gör. I det gamla bondesamhället var man alltid mycket försiktig med »kallkällvattnet». Man använde det enbart i hushållet. Så fort man behövde vatten i större mängder använde man ytvatten. Så skedde vid tvätt och andra större vattenslukande processer. Detta medförde att det fluoriderade grundvattnet i mycket liten grad kom tillbaka ut i naturen eftersom det användes endast i små portioner.

Vi kan göra det tankeexperimentet att alla städer och samhällen runt Mälaren kom på idén att ha fluor i dricksvattnet. Det avloppsvatten som strömmar ut i Mälaren skall ju sedan användas på nytt både för Stockholms stad och för många andra kommuner. Här finns också planer på att fluoridera dricksvattnet. Det vatten som blivit fluoriderat runt Mälaren och här i Stockkolm kommer sedan ut i Saltsjön. Detta måste innebära att det blir åtskil ligt med fluor där ute. Vi kan gå vidare och tänka oss att alla andra städer och samhällen runt Östersjön kommer på idén att fluoridera vattenledningsvattnet, från Liäbeck i söder till Haparanda i norr; städer som Leningrad osv. Då måste fluorhalten i Östersjön stiga åtskilligt på längre sikt. Vilken effekt får det på flora och fauna om alla accepterar fluorideringen och koncentrationen av fluor ökar starkt? Vi har ju erfarenheter från andra områden — kvicksilverförgiftningarna och även blyförgiftningarna, som nyligen behandlats här. Kommer inte en mer allmän fluoridering av dricksvattnet att på längre sikt störa den fluorbalans som finns i naturen? Jag tror att människorna skall vara försiktiga med att blanda in fluor i vattnet. Vi vet att fluor har en gynnsam inverkan på tänderna och skelettet. Det finns tandkräm med fluor, och i många skolor penslas barnens tänder med fluorlösning. Det är inte tu tal om att fluor har gynnsam effekt i sådana sammanhang. Men om fluorkoncentrationen ökas undan för undan och i allt större skala måste man fråga sig vilken effekt denna förändring kommer att ha på växter och djur i det långa loppet. I det avseendet är inte vetenskapsmännen särskilt säkra. Vi bör också tänka på alla dem som inte har egna tänder — det finns hundratusentals människor med tandproteser. Vart tar den fluor vägen som finns i det vatten alla dessa människor dricker? Den måste väl sätta sig i andra delar av de mänskliga organen. Det kan hända att de får en högre fluorhalt i sin benstomme än som är nödvändig. Jag tycker att man borde inrikta sig på att undersöka om inte andra metoder är tänkbara. Kan man inte tillsätta fluor exempelvis i barnmaten? Det sägs ju att fluoren har särskilt stor betydelse under de första levnadsåren. Den mjölk och de andra drycker som serveras i skolmåltiderna kunde också ha en viss fluorhalt. Jag är inte motståndare till fluoren som sådan, men frågan gäller den väldiga koncentration som på längre sikt blir resultatet av dricksvattenfluoridering. Med dessa enkla lekmannafunderingar, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad vid andra lagutskottets utlåtande nr 56.

Herr talman! Jag vill direkt anknyta till herr Dahlbergs resonemang, att vi skulle släppa lös en väldig mängd fluor i naturen om vi börjar fluoridera vattnet. Vi vet att oceanerna innehåller kolossala mängder vatten som hyser det stora flertalet av denna planets levande organismer. Enligt analyser som gjorts under årtionden och på olika ställen innehåller oceanernas vatten aldrig mindre än 1 pp fluor — fluorhalten brukar ligga mellan 1 och 1,4 pp, alltså mellan 1 och 1,4 milligram per liter vatten. Det är denna fluorhalt vi här vill ha i det fluoriderade vattnet. Insjöarna och floderna innehåller något lägre halt — 0,2 pp och ibland något mera — och det förtjänar anmärkas att Mälaren, som herr Dahlberg berörde, har en sådan fluorhalt trots utsläppet av avloppsvatten från bl.a. Uppsala och Eskilstuna, där halten i dricksvattnet just är 1 respektive 1,2 pp. Påståendet att vi skulle rubba balansen i naturen är därför alldeles orimligt, eftersom vi har denna stora mängd fluor i oceanerna, den naturliga levnadsbetingelsen för de flesta levande varelserna. Det viktiga i detta sammanhang — och det vill jag understryka — är att forskningen, som har gått framåt under tiden efter år 1962, har visat ännu mera i fråga om nyttan av fluor för att normalisera kalkomsättningen i organismen. Vi har tidigare huvudsakligen diskuterat fluorens utomordentliga välgörande inverkan när den förekommer i en så relativt normal koncentration som 1 pp Per liter som hämmande faktor när det gäller kariesfrekvensen. Men det är inte bara det saken gäller. Vi vet att hos äldre människor blir det lätt en rubbning i den normala kalkomsättningen, en rubbning som ter sig på det sättet att kalken lätt sätter sig i kärlen och man får vad vi populärt kallar åderförkalkning. I stället blir det för litet kalk i skelettet, och då får vi någonting som vi kallar för osteoporos, en urkalkning i skelettet som leder till ökad mängd benbrott, smärtor, krumryggar och stor invaliditet hos äldre.

Det har vid upprepade undersökningar kunnat konstateras att osteoporosen som ofta är så besvärlig för äldre där är mycket mindre vanlig. Då det gäller en mängd av dessa osteoporotiska sjukdomstillstånd har fluoren visat sig vara vår allra bästa behandlingsmetod. Fluor är alltså hälsofrämjande inte bara ur en synpunkt, nämligen att vara karieshämmande, utan på många olika sätt. Påståendet att tillförandet av fluor till dricksvattnet skulle vara en medicinering vill jag påstå är alldeles fel. Det är inte så. Då skulle man lika väl kunna säga att tillförandet av vitaminer till vissa födoämnen skulle vara en medicinering. Det är ett återförande till normalare förhållanden, till vad naturen från början har anvisat. Hade man inte urbaniseringen, våra storstäder med väldiga behov av dricksvatten som gjort att vi måste ta till sjöoch ytvatten, så skulle aldrig det här problemet ha uppkommit. På landsbygden har man inte detta problem. Där använder man sitt källvatten. Många miljoner människor i världen har sedan årtusenden levat med en fluorhalt som har varit mycket högre. Vi har t.ex. stora trakter i Indien som har en fluorhalt på omkring 20 pp. Där har icke kunnat konstateras någon som helst ökning av sjukdomstillstånden. Allt som motionärerna i denna fråga säger sammanhänger med sådana förgiftningstillstånd som har uppkommit i samband med fabrikation då man har använt fluor i fabrikationsprocessen och därigenom en abnormt mycket högre mängd, ofta flera hundra pp, något som inte har med denna sak att göra. Nu säger herr Dahlberg: Varför använder vi oss då inte av pensling eller munsköljning med fluor, eftersom detta också visat en viss förebyggande karieseffekt? Ja, det är riktigt. Vi har med pensling eller munsköljning med fluor i t.ex. Göteborg kunnat konstatera en så stor förbättring av barnens hälsotillstånd att tandläkarna hinner med att behandla dubbelt så många barn. Men man får inte så god effekt som man kan uppnå genom fluor i dricksvattnet. Det allra väsentligaste är nämligen att spädbarnen får fluor, att mödrarna under graviditeten och amningen får fluor för att skelettet från början skall bli anlagt så bra som möjligt. Det är just under sådana förhållanden som man med fluor får ett verkligt betydelsefullt hämmande av karies. Detta är orsaken till att det är mycket effektivare att tillsätta fluor i dricksvattnet än att använda munsköljning, tandborstning och dylikt. Därtill kommer att vi måste tänka på hur stor personal som erfordras. Munsköljning och tandborstning kräver mycket personal, att tillsätta fluor i dricksvattnet kräver en mycket obetydlig personal och blir ändock mycket effektivare därför att alla får det. Jag upprepar: Att påstå att detta skulle vara medicinering är alldeles fel. Det är en återgång till ett mera naturligt tillstånd. Motståndarna har framför allt åberopat vetenskapliga rådet vid Internationella sällskapet för näringsoch vitalämnesforskning. Om man genomgår tillgängliga matriklar över internationella vetenskapliga sällskap kan man inte finna detta sällskap, och det finns inte en enda svensk forskare som medlem där.

Det hävdar t.ex. en så ovederhäftig sak, som att en permanent vattenfluoridering skulle öka förekomsten av benbrott. Den vetenskapliga forskningen har gett motsatt resultat. Motionärerna tar hänsyn till vad detta vetenskapliga råd för näringsoch vitalämnesforskning sagt, men de bryr sig inte alls om vad Världshälsoorganisationen säger. Enligt min uppfattning är Världshälsoorganisationens yttrande i detta ärende betydligt viktigare. Där har man redan 1958 gjort ett uttalande, vari man säger att tillförsel av fluor till en koncentration av 1 pp har starkt kariesförebyggande effekt utan att i någon grad påverka det allmänna hälsotillståndet till det sämre. Detta har uttalats av en lång rad experter i en rapport från folkhälsorådet; detta är mycket viktigare. Enligt min uppfattning är tillsättande av fluor i dricksvattnet den metod som naturen har anvisat oss för att hjälpa oss själva i vår hälsofrämjande verksamhet på detta område. Jag kan också citera vad en samling experter uttalat i en resolution i samband med Göteborgs tandläkarsällskaps 70-årsjubileum.

Herr talman! Jag är enig med professor Edström om fluorens positiva inverkan just i kariesbekämpande syfte, men frågan gäller sättet att distribuera fluor och den mängd som väl ändå måste frigöras. Detta grundämne är ju främst bundet i jordskorpan, och det är detta som gör att man via grundvattnet får in fluor i dricksvattnet. Nu kommer dricksvattnet att användas även i livsmedelsindustrin. Man får t.ex. fluor i läskedryckerna, och då kan det bli för stark dosis. Professor Edström nämnde också att man i vissa delar av landet har fått fluor på andra vägar som man inte kunnat kontrollera. Det beror ju också mycket på konsumtionsvanorna och i vilken omfattning man förtär vatten och läskedrycker med fluor i utgångsläget så att säga. Man kan också få fluor på andra vägar. Det är väl allmänt erkänt att vår kost inte har den sammansättning som skulle vara önskvärd med hänsyn till tandrötan, osv. Man har nu en sådan kost att tuggningsförmågan sätts ner. Tidigare fick man pröva sina tänder på hårt bröd, och äldre människor sade att det var en fördel, Nu försöker man alltså ta giftet till hjälp för att motverka tandrötan. Ändamålet får så att säga helga medlet, och man kan få fluor i en sådan omfattning att det blir verkningar som på längre sikt inte är kända. Jag är född i en ökänd kommun, där för hundra år sedan en kyrkoherde också tog gift i anspråk för att skapa en rik församling, och det var ju ett högt mål i detta fattiga land. Han gjorde på det sättet att han lade arsenik i nattvardsvinet åt gamla och fattiga, det var hans recept. Det var också ett sätt att använda gift för att skapa ett bättre samhälle. Därför är jag ganska skeptisk mot alla dessa försök att på olika vägar enkelt och lättvindigt klara frågan. Att blanda in fluor kan ha god effekt, men det kan också ha biverkningar som vi inte kan överblicka.
Herr talman! Herr Dahlberg envisas med att tala om fluor som ett gift. Det är inget gift i här ifrågakommande koncentration. För en naturlig ämnesomsättning, en naturlig kalkbildning i benen i kroppen är det fördelaktigt med fluor. Att vi har fluor just i denna koncentration av 1 pp eller något högre i havsvattnet, som ur alla synpunkter är den naturligaste livsbetingelsen för levande varelser, visar väl om något, att fluor hör till en naturlig levnadsmiljö. Jag kan bara erinra om en sådan detalj som att vi i Billesholm i Skåne har haft 5,5 pp fluor i vattnet sedan urminnes tider. Vi har inte alls funnit någon höjd sjuklighet i några sjukdomar där — det är noggrant undersökt. Däremot har vi funnit att tänderna på barnen är mycket bättre och att man har mindre förstörande former av ledgångsreumatism. Någon negativ effekt av denna fluor har inte på något sätt kunnat ens göras trolig. Så förhåller det sig i många andra områden. I Eskilstuna och Uppsala har man haft fluor i dricksvattnet. Det är ingen som kunnat visa någon högre sjuklighet där. Tvärtom, man har just visat lägre sjuklighet i vissa sjukdomar. Detta är inte alls någonting nytt. Herr Dahlberg talade förra gången om att Mälaren skulle få mera fluor, om vi hade fluor i vattnet i Stockholm. Så blir absolut inte fallet. Vi vet att fluorhalten i Mälaren inte ökat, trots att Uppsala och Eskilstuna sedan långa tider haft fluor på detta sätt. Jag hävdar fortfarande att det inte alls är fråga om gift. Det är fråga om återgång till naturligare förhållanden för att hälsan skall bli bättre.
Herr talman! Det är klart att ont skall med ont fördrivas, som det heter, och att man använder gifter för att läka människor är ju bekant. Men detta har också fått sina biverkningar. Beträffande t.ex. antibiotika vet alla att om man tar sådana medel åtskilliga gånger så har de inte längre någon effekt. Man har liksom vant kroppen vid dem. Det gör att man skall vara försiktig om dessa medel skall bli verksamma. Använder man dem i för starka doser och för länge, har de inte den effekt som man önskar vid ett visst tillfälle. Därför tror jag att forskningen i många stycken är mycket tveksam när det gäller att åstadkomma en positiv effekt, emedan resultatet kanske blir att man på längre sikt får biverkningar. Jag ber att få erinra om t.ex. kvicksilvrets inverkan. Det var enkelt att beta exempelvis råg och vete för att bekämpa sjukdomar på stråsäden, men sedan visade det sig att detta tillvägagångssätt hade bieffekter ute i naturen vilka var till skada. Fåglarna åt säden, och så var de borta. Verkningarna kan bli så stora att man inte kan överblicka dem. Därför tror jag att det finns all anledning att vara försiktig med dessa åtgärder. Även om man måste ta till gifter i vissa fall, skall man inte försöka göra dessa gifter så allmänna att ingen kan undkomma dem. Har man dem i vattnet blir de ganska allmänna. Därför tycker jag att man bör använda andra vägar för att få den effekt man söker, utan att varenda person som kommer i närheten får denna dos även om han inte behöver den. även om man har en egen kallkälla för sitt vatten så får man in giftet på andra vägar — genom livsmedel, genom läskedrycker av olika slag osv. Därför anser jag att vi inte i allt för hög grad skall använda distributionsmetoder som gör att vi förlorar kontrollen över det hela.
Herr talman! Jag upprepar att herr Dahlberg fortsätter att tala om fluor som ett gift. Det är inte något gift i den koncentration som vi här diskuterar. Han jämförde den med antibiotika som otvivelaktigt påverkar sjukdomsprocesser på ett sätt som ämnen som man populärt kallar gifter gör. Men då förstår jag inte varför han inte protesterat mot att vi klorerar dricksvatten. Där är det verkligen gift som vi tillför vattnet för att förstöra bakterier och dylikt. Med herr Dahlbergs resonemang skulle han ju absolut inte vara med om att klorera vattnet, ty det innebär verkligen att man tillför ett gift. Men när man tillför fluor, som är en normalisering av vattnet, då protesterar han.

Herr talman! Eftersom herr Brundin talar om orkeslöshet och brist på vilja att ordna upp denna fråga, vill jag påpeka en annan sak som man också bör ta med i beräkningen, nämligen den ekonomiska sidan. Herr Brundin kritiserar utskottet för att det hänvisat till att denna fråga är under behandling hos pensionsförsäkringskommittén. Denna kommitté har fått i uppdrag att pröva alla de frågor som sammanhänger med änkepension och familjepension. Kommittén har i år lagt fram ett förslag om en höjning av det avdragsfria beloppet från 1700 till 2 000 kronor. I fjol fick kommittén åter nya uppdrag från utskott i samband med motioner, där det krävts en utredning. Nu säger herr Brundin och även fröken Wetterström i sin reservation att det uppenbarligen kommer att dröja länge innan utredningens resultat blir färdigt.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

Herr talman! I sitt utlåtande nr 60 har tredje lagutskottet behandlat motioner om ökat lokalt inflytande över allmänningsskogar. Bakgrunden till de väckta motionerna är att utvecklingen har gått i den riktningen att den på orterna kvarboende befolkningen nu icke anser sig ha det stöd i gällande lagstiftning som förutsattes när dessa allmänningsskogar kom till. Motivet för allmänningsskogarna var nämligen det att man utöver de s.k. stamfastigheterna även skulle gemensamt äga mark på vilken ortsbefolkningen skulle kunna tillgodose sina intressen. I den mån kommunerna också hade sådana behov skulle allmänningsskogarna kunna användas även för kommunernas bästa. Den omfördelning av äganderätten till skogar som under årens lopp ägt rum har inneburit att stamfastigheter, som ursprungligen tillhörde enskilda ortsbor, övergått till skogsbolag, dvs. vad man kallar juridiska personer. Avkastningen från allmänningsskogarna går då förbi dessa ortsbor. I fråga om beslutanderätten kan man knappast påstå att den demokrati som många av oss är stolta över här i landet gäller även för ifrågavarande allmänningsskogar. Det finns exempel på att vid en stämma kunde fyra representanter för storskogsbruket rösta omkull 14 på orten boende delägare. Dessa småjordägare kunde alltså inte göra sin rätt gällande. De har anledning fråga sig om nu gällande bestämmelser verkligen är tillfredsställande. Det har nämligen visat sig att det utöver skog som avsatts för avyttring ägt rum försäljning av strömfall och att intäkterna härav då gått till samfälligheterna. Så har skett även i samband med vattenregleringar. Det är betydande belopp som i dessa fall har influtit till skogsallmänningarna, men dessa pengar har sannerligen inte fördelats till dem som bor på orten, utan pengarna har gått till de stora skogsbolagen, alltså juridiska per soner, och till aktieägarna. Det kan väl ändå inte ha varit lagstiftarnas mening att pengarna skulle gå ifrån den bygd som skulle få glädje och nytta av skogsallmänningarna på det sätt som har avsetts. Fisket är oftast en betydande tillgång för dessa små jordbrukare uppe i låt oss säga fjällvärlden i Västerbotten. Nu gällande reglementen kan tolkas och tillämpas på det sättet att fiskerätten utarrenderas till andra människor från Sydeller Mellansverige eller från vårt eget läns kustland. Dessa små jordbrukare har då knappast någon möjlighet att bedriva det fiske som de behöver såsom en viss biinkomst. Samma är förhållandet när det gäller jakten. Jag skall be att få citera en vidimerad avskrift av en skrivelse till deiägare i en allmänningsskog. Enligt skrivelsen har jakten inom allmänningskogen utarrenderats för en viss tid till ett jaktlag från ett annat län. Styrelsens ordförande som skickat ut skrivelsen till samtliga delägare har fäst deras uppmärksamhet på att jakträtten enligt styrelsens beslut utarrenderats till människor som kommer från ett annat län. Man motiverar beslutet med att jaktlaget fått betala en relativt hög arrendesumma för jakträtten. Vidare uppmanas de på orten boende att inte idka småviltjakt — den är förbjuden fram till en viss i skrivelsen omnämnd dag. Sedan heter det i skrivelsen: »Anständigheten kräver detta liksom att onödigt spring på markerna dagarna före älgjaktstiden undvikes.» Nog kan ordet anständighet användas på olika sätt. Jag ber kammaren om tillgift, om jag skulle vilja sätta till en annan bokstav i vårt svenska alfabet före ordet anständighet. Är det inte oanständigt att man på detta sätt i cirkulärskrivelser till på orten boende människor som en gång har fått dispositionsrätten till de marker det här gäller uppmanar dem att inte onödigt springa på sin egen mark? Motionerna har varit utsända på re miss. I mitt eget hemlän, Västerbottens län, har fem kommunalnämnder avgett yttrande. Såvitt jag känner till har samtliga kommunalnämnder enhälligt tillstyrkt en översyn av gällande lagstiftning. Samma är förhållandet med de hörda allmänningsstyrelserna. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län finner det påkallat med en översyn. Länsstyrelsen ansluter sig till samma uppfattning och förmenar alltså att riksdagen bör bifalla motionerna. Samma mening anför länsstyrelsen i Norrbottens län; den vill inte motsätta sig en översyn av gällande lagstiftning. Tredje lagutskottet har för all del varit välvilligt när det har behandlat motionerna. Utskottet konstaterar att det, om nämnvärda missförhållanden skulle uppstå eller vara för handen, självfallet finns anledning att företa denna översyn. Av de exempel som jag här har låtit anteckna till kammarens protokoll borde det framgå att nämnvärda missförhållanden redan nu råder. Utskottets ställningstagande borde alltså enligt min mening ha resulterat i ett tillstyrkande av motionsyrkandet. I stället har utskottet fastnat för en mening som lantmäteristyrelsen har anfört, där lantmäteristyrelsen har åberopat den s.k. skogspolitiska utredningen, som enligt lantmäteristyrelsens uppfattning »torde» ha möjlighet att se på denna sak. Såvitt det är mig bekant har emellertid denna utredning inte direktiv att behandla ett sådant ärende som det gäller i dessa motioner. Detta gör att riksdagen, såsom jag ser det, borde kunna biträda det yrkande som framställes i motionerna, alltså om en översyn av nu gällande lagstiftning. Herr talman! Eftersom reservationen ansluter sig till motionsyrkandet, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Efter herr Sörlins anförande — till vilket jag ber att få anteckna mitt instämmande — behöver jag knappast uppehålla mig vid detaljerna i detta ärende. Såsom reservant i utskottet vill jag ändå säga några få ord. Utskottets majoritet har stannat för att till skogspolitiska utredningen överlåta bedömningen av skogsallmänningarnas roll för bygd och region i det samhälle, som undergår en strukturomvandling av hittills okänt format. Herr Sörlin har pekat på vilken grund detta utskottsmajoritetens ställningstagande vilar, och den är ganska bräcklig, tycker jag. Utskottsmajoriteten har alltså dragit sin slutsats av ett ganska löst påstående i ett av remissutlåtandena. Efter kontakt med skogspolitiska utredningen och efter att ha läst igenom dess direktiv står det klart för mig, att den av motionärerna aktualiserade frågan om ett icke önskvärt bolagsinflytande på allmänningarna verkligen inte hör hemma i det arbete som den skogspolitiska utredningen för närvarande har sig förelagt. Under sådana förhållanden och därför att denna frågas lösning verkligen brådskar, vill reservanterna göra en klar beställning till Kungl. Maj:t. Det må sedan ankomma på regeringen att avgöra hur den begärda översynen skall ske. Trots att jag för närvarande inte tillhör något regeringsparti, vill jag gärna ge Kungl. Maj:t ett sådant förtroende. Herr talman! Jag yrkar följaktligen bifall till reservationen av herr Levin, herr Larsson i Borrby och mig själv.